Herr talman! Det har sagts från flera håll i dag att vi kanske inte gör vår viktigaste biståndsinsats via biståndspolitiken utan via utrikesoch handelspolitiken. Det är naturligtvis en riktig tankegång, och den återspeglas i den omorganisation av förvaltningen av de samlade biståndsinsatserna som nu äger rum liksom i de uttalanden som utskottet gör i anslutning härtill. Utskottet framhåller att det är angeläget att det sker ett samråd mellan dem som sysslar med utrikespolitiken och biståndspolitiken inom <utrikesdepartementet. Jag känner emellertid ett behov av att tillägga att lika viktigt som det är att den byrå som sysslar med biståndsfrågorna samråder med andra avdelningar inom UD, lika viktigt är det att vår allmänna utrikespolitik utformas med hänsyn till just de krav som biståndspolitiken ställer. Samrådet måste alltså vara ömsesidigt. Den biståndsdebatt som har förts här i dag har huvudsakligen handlat om biståndspolitikens mål och om metoderna för att uppnå dessa mål. Detta är glädjande som bevis för att vi nu har börjat komma ur den tveksamhet och brist på precisering som särskilt beträffande metoderna tidigare har kännetecknat debatten. Det finns i och för sig ingen anledning att förringa tidigare insatser inom biståndspolitiken. Men det är bra att vi har samlat så mycken kunskap och erfarenhet att vi kan gå vidare till en mer konstruktiv och nyanserad debatt. Det skall också i rättvisans namn sägas att Sverige trots sin tidigare isolering och sitt sena inträde i utvecklingssamarbetet ingalunda representerar någon speciellt efterbliven biståndspolitik. I internationella sammanhang har vi tvärtom många gånger och ofta i samarbete med u-länderna verkat pådrivande. Detta har varit möjligt därför att vi inte har sett biståndspolitiken som ett av många medel att öka vårt ekonomiska eller politiska inflytande utan som en självklar utvidgning av vårt solidaritetsbegrepp och våra idéer om jämlikhet, social rättvisa och demokrati. En sådan grundinställning leder då självklart också till att man måste ta avstånd från den för u-ländernas folk förödmjukande föreställningen att utvecklingssamarbetet skulle kunna eller borde utformas som en sorts internationell fattigvård, att det skuHe fungera som en välgörenhetsinrättning i gigantisk skala. Dessa föreställningar har säkert ofta sin grund i missförstånd, men det är nödvändigt att göra sig av med skygglapparna. Människors fattigdom, okunnighet och lidanden är inte resultatet av olyckliga tillfälligheter; de be ror inte på ett blint öde. Teknisk utveckling, ekonomisk utveckling, mätt i stigande nationalinkomst, ökade skördar, växande export, urbanisering o. s. v. leder inte självklart till någon förbättring av människors levnadsförhållanden. Fattiga människors levnadsvillkor kan inte varaktigt förbättras utan sociala reformer och genomgripande samhällsförändringar. Insikten om dessa förhållanden är i dag ganska allmän och har återkommit i många talares inlägg. Många menar att vi måste gå vidare. Detta är vad man säger exempelvis i flera av de utredningar som har utförts inom FN-organen inför det andra utvecklingsårtiondet. Man säger att ökad ekonomisk och social utjämning är en förutsättning för utvecklingen, och man erkänner att en av orsakerna till att utvecklingsansträngningarna givit så begränsade resultat hittills är att man inte har beaktat dessa förhållanden. Jag tror att detta är riktigt. Självfallet kan de förändringar som måste äga rum vidtagas i namn av olika ideologier och självfallet kan vi inte vänta oss att den politiska utvecklingen skall följa vårt mönster. Man må som övertygad demokratisk socialist eller som liberal eller konservativ ha vilken uppfattning man vill om vilket system som leder till goda levnadsvillkor, och ingen av oss skulle sitta i denna kammare, om vi inte hade en bestämd uppfattning på den punkten. Men detta är en sak. Vi vet alla att ideologier missbrukas, att de vackra programmen och deklarationerna ofta inte motsvaras av verkligheten, och vi tar också avstånd från den form av imperialism, i u-länderna ofta kallad nykolonialism, som innebär att man försöker pressa sitt ekonomiska och politiska system på biståndsmottagaren.

För det andra kan vi inte blanda oss i u-ländernas politiska beslutsprocesser. Och för att dessa principer inte skall råka i konflikt med varandra och för att vi skall kunna bedriva effektivt utvecklingssamarbete, har vi för det tredje sagt att vi i stället måste koncentrera våra ansträngningar till sådana projekt, ämnesområden och samhällen, där det finns förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete kring gemensamma målsättningar. Vi har för det fjärde också sagt, att den förskjutning som kan bli följden inte kan komma plötsligt, utan successivt. Vi underskattar inte svårigheten att göra de bedömningar som krävs. Den debatt som vi har fört visar klart detta, och jag skall läsa upp ett par citat för att belysa vad som har sagts i debatten. Jag skall börja med en artikel i Tiden som jag själv har skrivit och som tydligen, efter vad jag har hört berättas, har angripits av en talare i första kammaren tidigare i dag. Där skrev jag: »Problemet om länderurval och fördelningen av anslagen mellan olika mottagare är emellertid inte så enkelt, som det kan förefalla, när man uttrycker det i termer som progressiva och reaktionära regimer. Man måste ta hänsyn till det mycket komplicerade och skiftande samspelet av olika faktorer i skilda länder. Det är mycket diskutabelt om man över huvud taget kan finna former för en rent politisk bedömning, d.v.s. en bedömning av intentioner och handlingsmönster hos regimer i olika länder.» Den debatten har förts vidare och förts i många andra sammanhang. I jämlikhetsgruppens rapport, som partiet tog ställning till på kongressen i höstas, sades det: »Att träffa sådana val är ingalunda lätt. När vi önskar bidrag till en utjämning, dels mellan rika och fattiga länder, dels inom de fattiga länderna, måste vi rusta oss med all den kunskap om de fattiga ländernas förhållanden och förutsättningar som finns tillgänglig.» Sedan följer en mycket utförlig diskussion om vilka problem man måste försöka analysera. Var i allt detta finns det mångomtalade talet från vårt håll om progressiva och reaktionära regimer? En invändning, som riktats mot en sådan mera nogrann bedömning som vi har försökt finna formerna för och som återkom i det senaste replikskiftet, är att vi inte borde förvägra fattiga människor vårt stöd. Men det är ett ohållbart resonemang — alla människor som det här är fråga om är fattiga människor. Vårt stöd når i dag inte ut till alla fattiga människor, och det finns inga möjligheter att det någon gång skulle kunna få en sådan omfattning att det når ut till alla fattiga. Vad vi vet är däremot att allt stöd inte får samma effekt, att det är ansträngningarna i mottagarlandet som har betydelse för vilken effekt de kan få och att man då, om man vill nå någon utveckling över huvud taget, måste försöka sätta in sina insatser på strategiska punkter där de verkligen får effekt. Det kan då, enligt vårt sätt att se, inte vara felaktigt — det är tvärtom ett självklart krav att vi måste göra det — att välja att göra våra insatser där de gör mest nytta. Herr Ullsten sade att vi på detta sätt vill dra oss undan de länder där utvecklingsansträngningarna skulle vara svårast att göra, där de skulle möta flest hinder. Det är inte alls alltid på det sättet. Många av de länder som man från denna utgångspunkt skulle kunna vilja stödja har mycket stora svårigheter att förverkliga sina utvecklingsintentioner därför att de lider brist på pengar. Många gånger kan det vara så att de har mycket klart för sig vad de skulle vilja göra och också har kapacitet att göra det bara de får ekonomiska resurser och visst tekniskt stöd. Det är den problematiken vi har velat fästa uppmärksamheten på, t.ex. i vår motion när det gäller Cuba. Det finns också u-länder där problemen är mycket stora och där människorna är mycket fattiga och förtryckta men där resurserna inte alls satsas på att lösa dessa problem. Ett sådant exempel är Etiopien, som satsar mer än halva sin statsbudget på försvar och hemlig polis, på ett inbördeskrig i det egna landet och på att förtrycka folket. Etiopien är också en stor biståndsmottagare. Man kan naturligtvis då fråga sig om det är riktigt, från strategisk synpunkt, om man vill verka för utveckling, att satsa en betydande del av beloppen i sådana länder. Jag har tagit upp detta som ett exempel på den typ av problem som har lett till självklara krav på en djupare analys av dessa problem. Naturligtvis ställer sig människor ute i landet, såsom fru Lewén-Eliasson sade, frågan om vårt bistånd används riktigt. Vi är, tycker jag, skyldiga att föra denna typ av debatt. Man kunde naturligtvis känna sig förnärmad över de missförstånd som de borgerliga gjort sig skyldiga till när det gäller innebörden av regeringsförslaget. Men efter den i stort sett mycket konstruktiva debatt som har förts här i dag skall jag inte i onödan strö salt i såren. Det grundläggande missförståndet tycks ha uppkommit när man har läst — avsiktligt eller oavsiktligt — propositionen som om hela vår diskussion gällde antingen att se enbart till projekten eller att se till de olika regeringarnas politiska etikettering av sig själva. Man har då hävdat att den senare linjen skulle vara vår. Ingenting kunde vara felaktigare. Vi avvisar båda alternativen, därför att de är alltför ensidiga. Vi har inte, som det har gjorts gällande på visst håll, fått någon läxa av oppositionen, och vi har inte heller frångått någon tidigare linje.

Jag kan, herr talman, inte låta bli att beklaga Ola Ulistens kampanj i syfte att misstänkliggöra innebörden av vårt förslag och att göra gällande att utskottet frångått regeringens linje. Vid den presskonferens han sammankallade efter justeringssammanträdet i statsutskottet förra veckan lär han ha meddelat de församlade journalisterna, att utrikesministern i nådiga luntan givit en blinkning åt nymarxismen men att utskottet nu återställt ordningen. Liknande åsikter, fastän i andra ordalag, gav han uttryck åt i en radiointervju samma kväll. Dagen därpå innehöll de borgerliga tidningarna artiklar och ledare av innebörden att regeringen lidit ett nederlag i statsutskottet, att den socialdemokratiska motionen om Cuba avstyrkts, m.m. Jag vill inte påstå att Ola Ullsten är ansvarig för dessa tidningsskriverier, som = alltså felaktigt återger statsutskottets beslut och innehållet i utlåtandet. Men nog kan man mot den här bakgrunden ändå säga sig, att Ola Ullstens uttalande för några timmar sedan, att oppositionen inte dirigerar massmedia, ändå var ett understatement. I dag har Ola Ullsten åter försökt göra gällande att det alternativ utrikesministern och andra socialdemokrater förespråkar skulle vara en kortsiktig politisk styrning, att många av våra partikamrater i förenklade ordalag skulle tala om progressiva regimer och med det syfta på vad han kallat kommunistiskt-socialistiska regimer. Nu har herr Ullsten visserligen i debattens elfte timme gjort en reträtt och sagt att det inte var så lätt att begripa vad utrikesministern menade i propositionen. Det får i så fall stå för hans egen räkning. Jag tycker inte att det var så svårtolkat, och jag har dessutom pekat på att det fanns gott om dokument som belyser den debatt som föregick vad som står i propositionen och som herr Ullsten då kunde ha berikat sitt vetande med. Herr talman! Det må vara hur som helst med tidigare missförstånd — det är bra om de nu är uppklarade. Det är också tillfredsställande att debatten i dag har varit så konstruktiv och att vi har fått en uppslutning kring regeringens förslag och utskottets utlåtande. Det beslut som vi nu kommer att fatta på grundval av den uppslutningen kommer att lägga grunden för den mycket svåra konstruktiva debatt som vi nu måste ägna våra krafter åt under lång tid. Vi har inte med det här kommit fam till några preciserade beslut som innebär plötsliga och våldsamma omläggningar av vad vi konkret gör i olika u-länder, men vi har lagt grunden för att utveckla vår biståndsteknik. Det är ett viktigt beslut vi kommer att fatta. Låt mig till sist, herr talman, uttala vår tillfredsställelse över att vår motion om ökat biståndssamarbete med Cuba har fått en positiv behandling av utskottet och att alltså riksdagens beslut om biståndsanslagen i dag också innebär att framställningar om utvidgade biståndsinsatser till Cuba kommer att behandlas i positiv anda.

Herr talman! Det vore interssant om Birgitta Dahl, som säger att hon vill ha ökad u-hjälp, ville precisera vilka länder i världen som fyller de krav hon ställer på ett land som skall få svenskt u-landsbistånd. är det bara Cuba som gör det? Birgitta Dahl berörde försvarskostnaderna och påstod att de var mycket högre i Etiopien än i Cuba. Jag har framför mig »Fakta och argument i bild om bistånd», utgiven av SIDA 1970. Där sägs det att militärutgifterna i Cuba var 10 procent av bruttonationalprodukten, under det att de i Etiopien är 3 procent. När man därtill vet att bruttonationalprodukten i Cuba är väsentligt högre än i Etiopien, undrar jag var Birgitta Dahl har fått sina uppgifter.

Herr talman! Fru Dahl talade om en väldig tidningskampanj som jag skulle satt i gång mot regeringens u-landspolitik, en kampanj som skulle gått ut på att regeringen slagit till reträtt. Den enda kampanj som jag tycker man kan tala om från någon tidnings sida av den innebörden har såvitt jag vet förts i Aftonbladet. Och den har förts där alldeles utan min medverkan, det kan jag försäkra. Aftonbladet var såvitt jag vet den enda tidning som inte var närvarande vid den presskonferens som Birgitta Dahl talade om. Jag sade inte på den presskonferensen att Torsten Nilsson gjort en »blinkning åt nyvänstern». Det var ett kul uttryck, jag skulle gärna använt det om jag kommit på det, men jag använde det inte.

Jag tycker i så fall att det var ett misslyckat försök. Men nu har vi fått veta av Torsten Nilsson själv att han är helt nöjd med statsutskottets kompletteringar, och de är ju ganska omfattande. Regeringens proposition berör frågan i två korta stycken, statsutskottet använder fyra hela sidor. Jag har en känsla av att vi varit överens om under debatten att det som blir kvar egentligen inte är så mycket annat än en allmän fundering om att när man någon gång skall välja ett nytt land som mottagare av svenskt bistånd man också skall bedöma landets förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling. Det är klart att man i en sådan situation, då man väljer mellan två länder kan finna skäl att ge preferens till det land som har de bästa förutsättningarna för det aktuella projektet. Det är en ganska självklar tanke, som man inte hade behövt hela den här långa debatten för att komma fram till.

Herr talman! Det är ju inte särskilt roligt att behöva inleda sin replik med att säga att det vore bra om de som vill invända verkligen lyssnar på vad man säger. Jag har nämligen inte jämfört försvarskostnaderna på Cuba och i Etiopien i mitt inlägg. Det är en sak, herr Petersson, med andel i nationalprodukten och en annan sak med andel i statsbudgeten. Det är en mycket liten del av Etiopiens nationalprodukt som omfattas i statsbudgeten, helt enkelt därför att den offentliga sektorn är så otroligt liten och av den går, enligt uppgifter som jag fått från utrikesdepartementet, mer än hälften till försvarskostnader. Det är i och för sig inte något ovanligt. Det är fallet med väldigt många u-länder i dag. Men det finns somliga u-länder som ägnar en mycket betydande del åt sådant som verkligen leder till en utveckling. Vi har sådana länder som Tanzania, som Cuba och jag tycker då att det är viktigt att våra insatser verkligen koncentreras till sådana länder. | Jag har inte heller hävdat att herr Ullsten ensam satt i gång debatten, men däremot har denna presskonferens ägt rum och det var de närvarandes uppfattning att herr Ullsten uttryckt sig på det sätt som jag beskrev. I radiointervjun samma kväll uttalade herr Ullsten vidare, enligt protokollet: >När propositionen kom i januari så tolkades ju innebörden i de här omstridda styckena på olika sätt. Många tyckte att det var fråga om att regeringen hade gett ett eller flera finger åt den marxistiska tanken, att u-hjälp bara bör gå till s.k. progressiva länder...» Sedan fortsätter herr Ullsten att som vanligt inta än den ena än den andra ståndpunkten. Den fråga som jag egentligen helst av allt skulle vilja ställa till herr Ullsten är: Vart syftar herr Ullsten egentligen med sitt agerande i biståndsfrågorna? Det är nästan omöjligt att få ett bestämt besked om ställningstagandet på någon enda punkt, därför att i nästa inlägg säger herr Ullsten alltid tvärtom.
Herr talman! Vad jag syftar till med mitt agerande i biståndspolitiken är inte så lätt att svara på med några ord. Jag har arbetat med detta ganska länge, bl.a. i syfte att få den svenska socialdemokratiska regeringen att bli litet mera intresserad av u-hjälpen än den är och framför allt än den har varit. Men vad jag syftar till i denna fråga är bara en sak, nämligen att få klarhet i hur det skall vara med principerna för det svenska ländervalet. I den ansträngning en tycker jag att jag har varit ganska framgångsrik, om jag får säga det själv. Jag tycker att jag har fått ganska klara besked, inte genom det som regeringen har sagt men genom vad utskottet skrivit.
Herr talman! Birgitta Dahl måste väl i alla fall avse reella militära utgifter. Eftersom militärutgifterna i Cuba är mer än tre gånger så höga i andel av bruttonationalprodukten, som i Cuba är fem gånger så stor som i Etiopien, tror jag att det är jag som har rätt när jag läser SIDA:s statistik.

Herr talman! Jag har inte statistiken på de absoluta beloppen framför mig. Låt mig bara konstatera, att Cuba befinner sig i en annan situation, med en annan motståndare — världens starkaste militärmakt — än Etiopien, som rustar sig för att bekämpa de fattiga bönderna på landsbygden. Vidare vill jag bara säga till herr Ullsten, att det är klart att det i och för sig är bra om denna debatt har upp: lyst herr Ullstens sinne. Men det är kanske inte det den framför allt är till för.

Herr talman!

Vi vet att materialet är mycket omfattande: Pearsonrapporten, 400 sidor tjock med 68 rekommendationer, Jacksonrapportens 600 sidor med sin stora kapacitetsanalys och dessutom de övriga rapporter som har åberopats under debatten här i dag.

Tanken är ju att denna strategi skall proklameras på FN-dagen i höst i samband med att FN:s 25-åriga tillvaro inträffar, och sedan skall man dra i gång vid årsskiftet.

Detta är en genomsnittssiffra som naturligtvis representerar både högre och på en del håll mycket lägre utvecklingsprocent allteftersom de yttre förutsättningarna varierat, bl a. beträffande utvecklingen av infrastrukturerna. Pearsonkommissionens visioner är som redan tidigare i debatten antytts många, dynamiska och uppfordrande.

Vårt land utgör ju ett undantag från det vanliga mönstret med sina 35—40 procent av sitt bistånd inriktat på multilaterala ändamål. Av samma anledning, behovet av en biståndsökning, har DAC ansett sig böra inbjuda parlamentariker från DAC-länderna att vid en konferens i Paris i oktober 1969 gå igenom erfarenheterna av 1960-talets utvecklingsskede, i första hand Pearsonrapporten, och dra slutsatser av dessa för sina respektive länders vidkommande. Europarådets rådgivande församling behandlade också i sin januarisession i år på grundval av en omfattande rapport frågan om den roll rådets medlemsstater har att spela under nästa utvecklingsdecennium. Man kan se dessa åtgärder som inte desperata men tämligen extraordinära reaktioner inför nuläget. Deras syfte är tydligt nog: att söka finna former och mobilisera för en förnyad attack mot det växande välståndsgapet mellan ioch uländerna under det andra utvecklingsdecenniet.

Jag vet väl, herr talman, att vi har betydande svensk ämbetsmannainsyn i självprövningsprocessen, vilket visades vid t.ex. Jacksonrapportens tillkomst och vid dess granskning i UNDP:s styrelse. Men här gäller det parlamentarisk insyn. Skulle en insyn av föreslagen art inte vara behövlig? Sverige är dock medlem av såväl FN, DAC som Europarådet, där man alltså genom särskilda åtgärder ställt sig inför biståndspolitikens problem i ljuset av de omfattande men nedslående och utmanande lägesbeskrivningarna. Behöver vi inte göra detsamma i vårt land? Vilka blir dessa beskrivningars konsekvenser för vårt lands vidkommande? Den i debatten åberopade uppgiften i ett diagram på s. 8 i SIDA:s petita, att Sverige 1968 låg nästan sist bland DAC-länderna i fråga om det i förhållande till bruttonationalprodukten totala resursflödet till u-länder och internationella organisationer, är väl härvidlag talande och starkt uppfordrande. Även i fråga om det offentliga biståndet i relation till denna produkt låg vi för övrigt tämligen lågt i jämförelse med andra DAC länder. Men, säger man, vi har ju riksdagens principbeslut 1962 om biståndsverksamheten, och vi har 1968 års riksdagsbeslut om en reglerad ökning av biståndet upp till 1 procent, ett mål att nå budgetåret 1974/75. Det måtte väl vara nog! Och finansministern bekräftade i går att planen för u-landsbiståndet ligger fast. Då finns det väl inte någon egentlig anledning till självprövning eller, som vi också föreslagit, samråd mellan riksdagspartierna om en snabbare ökning av anslagen för att nå 1-procentmålet, eller en prövning genom regeringens initiativ av Jacksonrapportens krav på FN-systemets omorganisation. Jo, enligt vår mening finns det verkligen anledning till detta, om man tar del av det tunga material angående biståndspolitikens brister i världen i stort, som nu är tillgängligt. Det föreföll också som om fru Lewén Eliasson inför vad FN-dokumenten berättar var inne på liknande funderingar 1 första delen av sitt anförande, fastän hon i dess senare del klart avvisade vårt yrkande om en översyn. Fru Dahl talade också något om att kanske det mesta är kvar att klara ut när det gäller hur vi skall ha det med vår biståndspolitik. Dessa uttalanden bekräftar på något sätt behovet av en översyn. Det är för Övrigt inte länge sedan den svenska biståndspolitiken var utsatt för koncentrerad offentlig kritik. Huruvida denna var berättigad eller inte kan jag inte bedöma. Mycket talar för att den var ensi dig och oberättigad. Läget i fråga om biståndspolitiken har alltså internationellt sett nu gått in i ett nytt skede.

Biståndsförvaltningens organisation är under utredning men inte själva biståndspolitiken. På vårt yrkande om en parlamentarisk beredning därom svarar utskottsmajoriteten med uttalanden, som enligt min mening är tämligen motstridiga. Å ena sidan präglas biståndspolitiken till sin allmänna utformning och inriktning från begynnelsen 1962 »av stor kontinuitet och stadga», skriver utskottet, men ett par rader längre ner skriver man att statsmakternas inställning »till de biståndspolitiska frågorna har varit pragmatisk och öppen för nya idéer». Det låter ju betryggande. Men det åberopas där inte några exempel på i vilken mån detta senare uttalande är mer än teoretiskt. Departementschefen berör däremot något den frågeställning som motionärerna varit inne på, nämligen biståndspolitikens inriktning i framtiden. Han gör det i samband med sitt ställningstagande till SIDA:s personalbehov, där det talas om att beräkningen av antalet tjänster uppgjorts »i avvaktan på att klarare riktlinjer skall ha dragits upp för den framtida fördelningen av biståndet på olika biståndsvägar och biståndsformer». Det förefaller som om det här vore fråga om samma problematik som motionärerna åsyftat, och vid dess bedömning bör man som jag förut betonat säkerställa en parlamentarisk medverkan. Den begärda översynen av biståndspolitiken skulle enligt min mening kunna täcka flertalet av de övriga yrkande na i motionerna 1: 450 och II: 497 liksom för övrigt flera andra motionsyrkanden, t.ex. när det gäller ländervalet. Detta är anledningen till att jag uppehållit mig så pass utförligt vid yrkandet om en parlamentarisk beredning. Låt mig särskilt peka på att det i mittenpartimotionerna förutsättes att frågan om behovet av dels förbättrad information om u-länderna och biståndspolitiken, dels bättre samordning mellan SIDA och frivilligorganisationernas biståndsarbete skall tas upp.

Man frågar sig vad det är för fel på den nyss framlagda långtidsplanen för inforamtionsverksamheten. Nog kan det behövas förnyad genomlysning av informationsproblemen, men då får den väl, såsom vi från vårt håll förutsätter, ske i samband med att man gör den mera allmänna översyn som vi begär, så att informationens former och kvantitet kan anpassas till de resultat översynen leder till. Vidare borde alltså översynen omfatta biståndsorganets samverkan med frivilligorganisationerna. Med tillfredsställelse kan konstateras den ökade förståelse dessa numera möter hos statsmakterna, bl.a. uttryckt i form av bättre ekonomiskt stöd. Det är emellertid mångas mening att bidragsgivningen kunde bli ännu mindre restriktiv t.ex. i fråga om driftkostnader. Sådana kostnader har ganska sent kunnat över huvud taget ifrågakomma för bidragsgivning. Det är alltså fråga om driftkost nader för vissa projekt avseende de enskilda organisationernas samarbetsinsatser för utveckling i något u-land, naturligtvis företagna med därvarande myndigheters goda minne. Jag tänker bl.a. på resekostnader för funktionärer som är verksamma inom sådana projekt som är iscensatta av enskilda organisationer. Enligt utskottets utlåtande beräknas under innevarande år utbetalningar till frivilliga organisationers u-landsaktiviteter uppgå till cirka 8 miljoner kronor, visserligen ett över 2 miljoner kronor större belopp än motsvarande summa närmast föregående år. Det är dock alltjämt ett blygsamt belopp med tanke på att det även avses täcka större investeringskostnader som kan bli aktuella. Detta gäller naturligtvis också vid jämförelse med hela den väldiga anslagssumman till samarbete för utveckling via SIDA. även om man jämför årsutgiften för svensk mission i u-länderna med den beräknade statliga bidragssumman till frivilligt u-landsarbete är beloppet litet. Senaste kostnadsuppgift för u-landsmission gäller 1968 och slutar på ett totalt belopp av 46,2 miljoner kronor, medel som består enbart av frivilliga gåvor. Nyligen lämnades en uppgift om Lutherhjälpens stöd åt rasismens offer, flyktingar och andra behövande i Sydafrika, Sydvästafrika, Rhodesia, Tanzania, Zambia, Mocambique och Portugisiska Guinea. Detta stöd uppgick under de senaste fem åren till totalt 5 miljoner kronor, hittills i år utbetalda medel inräknade. Ett ytterligare skäl att se över biståndsverksamheten hänger enligt mittenpartiernas motion samman med handelspolitiken ioch u-länderna emellan och med angelägenheten av ökad industriell utveckling i dessa länder. Meningsskiftet mellan utrikesministern och herr Gustafson i Göteborg pekar direkt på behovet av den begärda översynen. U-länderna betraktar ju också verksamheten inom UNCTAD och Al gerstadgans förverkligande som den kanske viktigaste delen av förberedelsearbetet inför det andra utvecklingsårtiondet. Dessa länders bästa stöd är, såsom betonats under debatten här av olika talare, åtgärder som kan göra dem självförsörjande genom produktion och export av egna varor. Regeringen underströk i sin skrivelse i mars förra året till FN:s generalsekreterare angående sin syn på 1970-talets biståndsstrategi den stora betydelsen av åtgärder till stöd åt u-länderna på det handelspolitiska området. Dessa frågor kommer, herr talman, med viss sannolikhet att spela en roll, om förhandlingar med vårt land om EEC-anslutning kommer i gång. Bortåt eit tjugotal afrikanska stater och därtill bl.a. Turkiet är associativt anslutna till EEC. Även om det kan ligga långt borta i en helt oviss framtid, skulle en utvidgning av EEC till att omfatta även vårt land medföra att åtskilliga u-länder sannolikt skulle komma att åtnjuta tullpreferenser i förhållande till Sverige och därmed mottaga u-landsbistånd i denna form. Vissa av de afrikanska stater vi nu särskilt stöder har för övrigt varit aktuella för EEC-associering. En översyn av riktlinjerna för vår u-landspolitik vore alltså befogad även som en beredskapsåtgärd inför eventualiteten av förhandlingar med EEC. Det sägs på sina håll att de u-länder i Afrika som inte är associerade med EEC blivit handelspolitiskt diskriminerade gentemot EEC-länderna. Hur det nu än kan förhålla sig med detta erbjuder ju ett svenskt medlemskap i EEC möjlighet till handelspolitisk påverkan på ett helt annat sätt än vad som är fallet för stater utanför EEC.

Någon länderbegränsing har därvid veterligen inte diskuterats. Jag vill gärna tillägga att jag finner stödåtgärder avseende motståndsrörelser i u-länder i vissa fall befogade. Frågan har ju varit under debatt här i kväll, och den behandlas i utrikesutskottets utlåtande nr 9. Eftersom jag deltagit i en arbetsgrupp som sysslat med dessa problem ber jag att till sist få säga några ord om den saken. Det finns folk som tycks vara benägna att glömma det ohyggliga tillståndet bland den svarta majoriteten på 30 miljoner människor i södra Afrika och hur de vita, som uppgår till endast 3 miljoner, har det totalt bestämmande inflytandet i alla politiska och egentligen även alla andra frågor i denna del av Afrika. Man har ju protesterat i FN och genom FN både mot Verwoerds och Voersters apartheidpolitik och gjort detta vid upprepade tillfällen. Men kan man som demokrat nöja sig med detta? Vid de val, herr talman, som hölls i Sydafrika för ett par veckor sedan inträffade att en extremistgrupp slogs ut. Detta skulle kunna tyda på att attackerna utifrån mot rasismen och brutaliteten i Sydafrika gjort visst intryck. Någon optimism, herr talman, är därvid inte befogad så länge nationalistpartiet har 117 av de 165 mandaten. Voerster visar inga tecken att vilja ändra apartheidpolitiken eller lätta på minoritetsregimens hårda grepp över den svarta majoriteten. Valutgången innebär ett be stämt uppdrag åt nationalistpartiet att fortsätta sin hittills förda politik, kommenterade Mr. Voerster. Han ämnar alltså fullfölja den rasåtskillnadspolitik, som bl.a. leder till att afrikaner enligt uppgift, beräknas dö vid genomsnittligt 35—40 års ålder, medan de vita når ungefär 70-årsåldern. Att denna politik inte överensstämmer med principerna i deklarationen om de mänskliga rättigheterna är uppenbart för oss i denna del av världen. Mr. Voersters deklaration är en färsk utmaning till oss att söka förstärka världens uppmärksamhet på denna regim och dess agerande. Vad vi kan göra är att åter och åter, utan att förtröttas, påminna om rasförtrycket i Sydafrika i FN och genom våra diplomatiska kontakter med mera inflytelserika länder, som kanske avstår från att officiellt angripa rasismen i detta land eller gör det mera försiktigt och därmed möjliggör denna regims fortsatta existens. Jag vädjar till regeringen att inte ge avkall på sina tidigare intagna principiella ståndpunkter i denna fråga och ge dem till känna i FN och eljest där detta kan väntas göra intryck. Läget i Portugals kolonier i södra Afrika avviker inte mycket från förhållandena i Sydafrika, fastän dessa kolonier behärskas av en av Europas stater i handelsförbindelse med oss inom ramen för EFTA. Portugals ställning och regim är i stort sett oförändrad efter Salazars avgång. Detta gäller inte minst läget i kolonierna, som med militära medel hålls kvar såsom kolonier. De dryga kostnaderna för militärregimen och kolonialkrigen täcks av denna stats gynnsamma ekonomiska utbyte av det politiska systemet och koloniernas industriella produktion och naturtillgångar. Man skall i detta sammanhang inte glömma att Portugals kolonialvälde uppehålles i strid med vad FN:s generalförsamling och säkerhetsråd uttalat. Klara tecken på regimens hårdhet är att organiserade motståndsrörelser som bekant framträtt och fortsätter sin kamp just inom det portugisiska kolonialväldet. Vid den senaste sessionen med Europarådets rådgivande församling förelåg en rapport om de mänskliga rättigheterna i Portugal med en klargörande text, som måttfullt men rakt fram pekar på förtrycket i detta land och dess kolonier. Debatten om denna text och reaktionerna därefter tyder på att produktion av sådant granskningsmaterial i sig har en opinionsbildande effekt och därtill ger upphov till uttalanden, som annars kanske aldrig skulle ha kommit till stånd. Såväl Sydafrika som de portugisiska kolonierna i södra Afrika riktar uppmärksamheten på behovet av stöd från världens demokratier åt krafter som vill avlägsna våldsregimer. Sådana regimer finns ju även på andra håll än i Afrika. Från vårt håll har vi deklarerat ett positivt intresse av att stödja motståndsrörelser i stater med sådan regim under vissa, enligt min mening ganska noggrant preciserade förbehåll. Att dessa, såsom herr Hellström sade, skulle vara »>vaga» har jag för min del mycket svårt att förstå. I nästa ögonblick använde han för resten uttrycket att de var för snäva, och det borde tyda på motsatsen till att de var för vaga. Våra förbehåll finns upptagna i reservationen vid utrikesutskottets utlåtande nr 9. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Rörande statsutskottets utlåtande nr 84, herr talman, ställer jag mig i första hand bakom reservationerna 1 och 2 och yrkar bifall till dessa. Jag vill också uttala sympatier för de allmänna motiven i reservationen 11 a. Jag anser dock att man inom ramen för det stora anslaget till fältverksamheten bör kunna väsentligt öka stödet till missionens och enskilda organisationers u-landsarbete och alltså inte behöver anslå särskilda medel till detta stöd. Jag utgår då från att SIDA fortsätter att välvil ligt och allt bättre stödja denna typ av u-landsbistånd, i den mån man gör framställning om stöd och vederbörande mottagarland är positivt till det projekt det kan vara fråga om.

Herr talman! En av självprövningens skrifter, Jacksonrapporten, inleds, om jag minns rätt, med ett citat av Cervantes: Det finns två familjer på jorden, de som har och de som inte har. I modern tolkning skulle vi 400 år senare skulle kunna säga: Det finns bara två folk på jorden, de som har och de som inte har. Redan på Cervantes” tid var det svårt för de familjer som hade att ge till dem som inte hade, och vi står inför den ännu mycket svårare uppgiften att få de folk som har att bistå dem som inte har. Det är mycket intressant att gå igenom de biståndsdebatter som har förts i denna kammare under 1960-talet. Debatten har nämligen ändrat karaktär. Fru Dahl påpekade detta och ansåg att förändringen hade varit till det bättre; debatten hade blivit mera konstruktiv. Låt mig säga att från att i början av 1960-talet huvudsakligen ha gällt frågorna om hur mycket vi skall ge och hur vi skall ge, har debatten nu i högre grad kommit att behandla frågeställningen om vem vi skall ge och vad vi skall ge. Jag är inte övertygad om att den glidningen är av godo. Det är nämligen en glidning från väsentligheter till mindre betydelsefulla områden. Den centrala frågan i all biståndspolitik måste vara: Vad kan vi avstå och i vilken form bör biståndet lämnas för att få högsta möjliga effektivitet? För uppnåendet av enprocentsmålet har tidpunkten slagits fast, och en förskjutning i tiden vore djupt olycklig. Det har också utrikesministern i dag klart fastställt. Den bistra verkligheten visar oss emellertid att vår förmåga att bistå är beroende av vår egen ekonomiska situa tryck åt förvåning över att ingen i riksdagens andra kammare hade begärt en ökning av vårt u-landsbistånd. Jag blev förvånad över att hon uttryckte denna förvåning, eftersom vi alla i dag är medvetna om den ekonomiska situation vårt land befinner sig i. En sjunkande valutareserv och en försämrad betalningsbalans kan vara ett hot redan mot förverkligandet av vårt biståndsprogram och i än högre grad påverka våra planer på att göra en ökad insats. En sådan planering är nödvändig och måste börja redan nu. Dagens kapitalutflöde från vårt land till i-länderna minskar dock våra möjligheter att planera för en ökad satsning på biståndsverksamheten.

Herr talman! Missionen är alltid på tal i u-landsdebatten, och alla är angelägna att betyga sin aktning för de insatser som missionen och de humanitära frivilligorganisationerna gör i den underutvecklade världen. Det är gott och väl. Men de blygsamma bidrag som i form av statsmedel från mångmiljonanslaget ges dessa organisationer står i dålig relation till de uppskattande orden och till det mycket omfattande arbete som missionen utför. Reservationen 11 till statsutskottets utlåtande nr 84 innehåller en nyttig läsning för dem som fortfarande har förutfattade meningar om innebörden och omfattningen av modern mission. Siffrorna i reservationen är i blygsam maste laget. I realiteten är det ungefär 1500 personer som är engagerade på missionsfälten i olika funktioner, medan SIDA har 460 biståndsarbetare ute i verksamhet. Missionen har alltså drygt tre gånger så många. Man talar ibland om en droppe i havet när det gäller enskilda organisationers insatser i jämförelse med de statliga insatserna. Men i så fall är det fråga om en ganska fantastisk droppe när det gäller de personella insatserna, och de är utan tvivel de väsentligaste. Pengar går ju alltid att skaffa fram på något sätt, men lämpliga människor är det svårare att få tag på. Det är som sagt här fråga om ett blygsamt belopp 8 miljoner för innevarande budgetår, och det är 1 procent av hela u-landsanslaget. Vi har i motion II:501 yrkat att åtminstone 15 miljoner skulle reserveras för enskilda insatser av det här slaget. Utskottet vill inte vara med om det. Man vill inte ha »någon Övre gräns», och man önskar största möjliga flexibilitet o. s. v. Det verkar generöst, men frågan är om så verkligen är fallet. Utskottet motiverar ett avslag på motionen med »att ett visst minimibelopp skulle kunna innebära en anslagslåsning till förfång för andra verksamheter». Man är alltså rädd för att 15 miljoner av 800, varav ju missionen bara får en del, skulle kunna inkräkta på andra biståndsprojekt. Man är mån om organisationernas status.

Det är mycket långt kvar till någon statlig dominans. Man kan räkna med att missionen och de organisationer vilkas verksamhet ligger nära missionens verksamhetsfält samlar in ett gott stycke över 100 miljoner kronor per år. 8 miljoner är högst 8 procent av detta belopp, och då kan man inte tala om någon statlig dominans. Utskottet skriver som sagt generöst nog att man inte vill sätta någon övre gräns för bidragsgivningen till de frivilliga organisationerna och att SIDA veterligen inte hittills har vägrat anslag till något projekt som uppfyller de uppställda kriterierna. Detta är en sanning med stor modifikation. Svenska kyrkans mission mottog i början av året från Tamil Evangelic Lutheran Church i Indien en ansökan om anslag för ett omfattande skolutbyggnadsprogram i Madrasregionen. Det omfattade 170 byskolor och mellanskolor och därtill 145 dubbla hus och 75 enkla hus för lärarbostäder, o.s.v. Hela projektet kostnadsberäknades till 15 miljoner rupees — drygt 10 miljoner svenska kronor. Av denna summa skulle Tamilkyrkan svara för 20 procent, som skulle täckas av statsbidrag från Madras Education Department och av hyresintäkter o.s.v. Hela skolutbyggnadsprojektet är integrerat i det indiska skolsystemet — lärarna får sin lön från staten, och det ges årliga statsbidrag till underhåll av skolorna. Missionsstyrelsen underhandlade med SIDA om det här projektet. Man tyckte det lät bra och sunt och utvecklingsfrämjande, men SIDA ansåg att projektet var för stort och att det icke fanns medel att genomföra det. Man sade sig ha 4 miljoner till förfogande för missionens skolväsende, och en del av detta belopp var bundet genom tidigare åtaganden. Om SIDA skulle godkänna detta projekt, skulle det innebära att missionsstyrelsen för 5 år framåt lade beslag på hela eller merparten av SIDA:s anslag, och andra frivilligorganisationer skulle inte kunna få sina anslgsäskanden bifallna. Så är det alltså med den saken! Missionen har tydligen projekt som SIDA inte har råd med. Efter riksdagsbeslutet 1968 kan som bekant bidrag utgå inte bara till investeringskostnader utan också till driftkostnader i ett initialskede. Man frågar sig emellertid, varför det bara skall gälla i initialskedet. Det är väl lika väsentlig u-landshjälp att t.ex. driva ett sjukhus som att bygga ett sjukhus. Driftkostnader är alltså lika utvecklingsfrämjande som investeringskostnader. Jag vet att det ligger någonting pedagogiskt riktigt i tanken att ett mottagarland självt skall kunna överta och driva de institutioner som åstadkoms med biståndspengar utifrån, och så sker även i stor utsträckning när det gäller missionen och t.ex. Lutherhjälpens projekt. Man förvissar sig om att vederbörande lands regering eller någon av landets nationalkyrkor eller annan bärig organisation efter viss tid skall överta och svara för den framtida driften. Detta förfarande kan emellertid också hämma utvecklingstakten i landet. Mottagarlandet eller dess nationalkyrka har kanske inte råd att satsa pengar i erforderlig utsträckning på de olika institutioner som är önskvärda och som ingår i landets utvecklingsplan. Man tvingas avstå från i och för nödvändiga skolor och sjukhus, eller också åtar man sig i överdriven optimism planerade projekt, som sedan måste mer eller mindre förfalla därför att det visar sig att man inte orkar med driftkostnaderna. Detta har särskilt drabbat missionssjukhusen runt om den underutvecklade världen. För en tid sedan hölls i Jönköping en konferens för läkare och annan personal från missionssjukhusen. Det konstaterades där mycket pessimistiskt att man måste kallt räkna med att flera av sjukhusen skulle komma att läggas ned därför att driftkostnaderna stigit så kraftigt. Det beror bl.a. på stegrade sjukvårdskostnader till följd av u-ländernas regeringars alltmer ökade krav på samma sjukhusstandard och lika välutbildad personal som i Västerlandet. I princip är regeringarna villiga att överta ansvaret för missionssjukhusen, sades det, men det omöjliggörs av respektive länders svaga ekonomi. Driftkostnaderna är så höga att det varje år blir 20 procent dyrare för missionen att driva sjukhusen, och man räknar som sagt med en nästan katastrofal nedläggning av dessa sjukhus. Detta är ytterligt beklagligt, eftersom missionssjukhusen svarar för en stor del av sjukvården i dessa länder — 18 procent i Indien och 43 procent i Tanzania, för att nämna två exempel. Jag anser att man i det läget borde kunna använda svenska biståndspengar också för driftkostnader. Det måste vara av väsentligt biståndsvärde för ett mottagarland satt t.ex. sjukhus fungerar. På det sättet skulle man under en längre period också kunna bistå personellt. Mottagarländerna befinner sig i samma situation som mottagarorganisationerna här hemma. Utskottet anför att veterligt inga bidragsansökningar som uppfyller de allmänna bidragsvillkoren hittills har behövt avvisas på grund av brist på medel. Man säger ofta så där allmänt populärt att missionen och de humanitära organisationerna inte kan förbruka mer pengar. Nej, tacka för det! Då man inte kan skaffa pengar till driften kan man naturligtvis inte planera fler institutioner, inte ens om investeringskostnaderna kan bestridas. Så enkelt är det ju. Jag tror därför att det finns all anledning att tänka om när det gäller grundreglerna för vår bidragsgivning, och detta är också en uppgift för den parlamentariska översyn av vår u-landshjälp som herr Wiklund i Stockholm nyss talade om. Det är en mycket angelägen uppgift med tanke på det omfattande arbete som missionerna bedriver. Genom bidrag till driftkostnader skulle de enskilda hjälporganen med sin stora erfarenhet av u-landsarbete få möjlighet till nya initiativ i ett framsynt utvecklingsarbete. Låt mig ta ett exempel från Lutherhjälpens verksamhetsfält. 1964 byggde man en yrkesskola i Beit Hanina i Jordanien. Det kostade 3 miljoner kronor att bygga skolan som tar 160 elever. I treårskurser utbildas snickare, smeder och bilmekaniker. Skolan som alltsedan starten har haft en svensk rektor fyller en stor uppgift bland den arabiska befolkningen, vilket framgår av att man inget år behövt annonsera utbildningsplatser; 450 ansökningar inlämnas likväl trots att man bara kan ta emot 35 elever åt gången. Eleverna får efter yrkesutbildningen sin bärgning antingen i Jordanien eller i de kringliggande arabländerna, särskilt Kuwait. I skolan är också inbyggd en sektion för blinda ungdomar som får utbildning i dels de traditionella blindyrkena, dels också för mera avancerade uppgifter. Eleverna slussas ut i skyddade verkstäder. Man har tre på vardera sidan av Jordan. Men flera har också kunnat skaffa sig sin bärgning i öppna marknaden. Den svenska Lutherhjälpen har här på obestämd tid åtagit sig att svara för driften, vilken belöper sig på 103 000 dollar per år, alltså drygt en halv miljon kronor. En yrkesskola, som ger matnyttig utbildning och på dessa sex år har givit mängder av familjer deras bärgning, är naturligtvis ett utomordentligt utvecklingsprojekt. Nog vore det värt att satsa på en sådan institution med statliga biståndsmedel. Man kan anföra många andra exempel. Man kan nämna den stora radiosändaren i Addis Abeba, som sänder mycken nyttig undervisning i skilda ämnen och där det religiösa budskapei endast upptar 30 procent av programtiden. Jag är helt övertygad om att en satsning på dylika driftkostnader skulle hälsas med stor tillfredsstäl lelse av vårt svenska folk, som visat en dokumenterad uppskattning av den ulandshjälp som missionen och enskilda humanitära organisationer bedriver. Motionärerna yrkar denna gång att frivilligorganisationerna garanteras ett belopp på minst 15 miljoner kronor för sin investeringsverksamhet. Organisationerna skulle då kunna veta vilka ramar de har att röra sig inom och inte behöva känna sig bundna av hittillsvarande blygsamma äskanden. även med nu gällande bidragsbestämmelser skulle ett dylikt belopp av organisationerna kunna omsättas i effektiv u-landshjälp. Det visar det indiska skolutbyggnadsprojekt som jag nämnde. Det är beklagligt att inte mittenpartierna också har slutit upp kring detta yrkande. Herr Antonsson nämnde i förmiddags att man inte hade gjort det, därför att utskottet klart skrivit att veterligen inte någon ansökan från missionen hade behövt avslås på grund av brist på medel. Med det av mig anförda exemplet från Indien har jag dock visat att så verkligen är fallet. Herr Wiklund i Stockholm hade också en motivering i samma stil. Han hoppades att man skulle kunna tillgodose organisationernas behov. Hoppas kan man ju alltid, men hade vi fått ett klart anvisat belopp hade det varit enklare för organisationerna att planera. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1—9 samt 11 i anslutning till statsutskottets utlåtande nr 84.

Herr talman! Efter komminister Werners midnattsmässa tänkte jag säga några ord om vad jag uppfattar som det största problemet i samband med vår biståndspolitik. Det är att trots den goda uppslutningen vid voteringar i riksdagen stöttas inte vår biståndspolitik upp av någon bred, folklig opinion. Väljarna i allmänhet ställer sig rätt likgiltiga och kallsinniga till u-hjälpen. Biståndsdebatten förs bara av små intresserade grupper. På senare tid har mycket av den slagkraftiga informationen till allmänheten varit ytterst kritisk mot det offentliga bistånd, som nästa år kommer att kosta skattebetalarna 800 miljoner kronor. Denna kritik har dessutom tyvärr ibland varit grovt osaklig. Effekten har heller inte uteblivit. Allmänhetens likgiltighet till biståndsfrågorna har på senare tid fått en kritisk underton. Det är främst av två skäl som man bör tala öppet om dessa saker. För det första har det inte saknats antydningar till att man på sina håll börjat ifrågasätta u-hjälpens ökade volym. Har vi verkligen råd med det här? har det viskats. Med tanke på att u-hjälpen under de närmaste åren kommer att öka ännu snabbare, finns det skäl att hålla ett vakande öga på denna reaktionära back-lash, som kanske plötsligt en dag bryter fram i form av ett öppet politiskt utspel. För det andra verkar det som om de små intensivt intresserade grupper som debatterar u-landsbiståndet lever i lycklig okunnighet om opinionsläget i dessa frågor bland den breda allmänheten. Det gör att de inte uppfyller sina agitatoriska skyldigheter mot den sak som de tror på. Det krävs fortfarande oerhört mycket av diskussion och upplysning för att en majoritet av de svenska väljarna skall positivt vilja en snabb ökning av biståndsvolymen under 1970 talet. Vem skall driva på denna upplysningsverksamhet, om inte just de grupper, främst bland ungdomen, som inser hur väsentlig biståndspolitiken är för vår framtid? En tendens i biståndsdebatten som förmodligen också dämpat allmänhetens intresse har varit att de borgerliga partierna sökt en slags borgfred kring u-hjälpen med socialdemokraterna på samma sätt som i fråga om försvarsoch utrikespolitiken. Det är något som förmodligen har både föroch nackdelar. Men om man tar sig tid att noga läsa igenom de borgerliga reservationerna inser man snabbt att det inte är så helt med enigheten kring det svenska biståndets inriktning. Det mest utmärkande draget i de borgerligas försök att formulera egna ståndpunkter är deras starka tro på de privata företagens förmåga att förmedla svenskt bistånd. Den borgerliga uppfinningsförmågan är imponerande när det gäller att med skattebetalarnas pengar stimulera de privata företagen till engagemang i uländerna. De vill ha ett statligt investeringsbolag för privata investeringar i u-länderna, de vill ha ett halvstatligt utvecklingsbolag för privata investeringar i u-länderna, en särskild fond för förinvesteringsstudier, särskilda exportkreditförmåner, ett särskilt investeringsgarantisystem, paketprojekt där SIDA och privata företag gör gemensamma satsningar. Man får ett intryck av att det här inte främst är fråga om bistånd till fattiga u-länder. De borgerligas förslag har mera smak av olika former av statsbidrag till redan rika svenska privatföretag. I de borgerliga reservationerna talas det om att privatföretagens investeringar i u-länderna är utvecklingsfrämjande. Kan man verkligen så där utan vidare vara säker på den saken? Vi förmodar att det i vissa fall kan vara så, men vi vet fortfarande mycket litet om de eventuella utvecklingseffekterna av privatföretagens verksamhet i u-länderna. Är det inte mot den bakgrunden litet farligt att på det sätt som de tre borgerliga partierna gör blanda ihop privat företagsamhet och svenskt statligt utvecklingsbistånd? Ett privat företag investerar ju i ett u-land för att bedriva vinstgivande verksamhet. Det är helt legitimt, men det bör naturligtvis inte kallas för u-hjälp. Utskottets socialdemokrater understryker också mycket starkt nödvändigheten av att göra en klar distinktion mellan offentligt bi stånd och andra ekonomiska transaktioner med u-länderna. Enligt de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet hör en del av de borgerliga motionerna hemma i den näringspolitiska debatten, inte i en debatt som handlar om uhjälp. Det räcker med att peka på ett av förslagen för att illustrera vad de borgerliga vill beteckna som u-hjälp men som definitivt inte förtjänar det namnet. Man föreslår i en reservation att privatföretag skall få särskilda exportkreditförmåner vid större leveranser till u-länderna. Motiveringen är — och det är det säregna — att privatföretag i en del andra industriländer har sådana förmåner, vilket gör att svenska företag kommer i ett sämre konkurrensläge. Vad har nu detta med u-hjälp att göra? Man vill ju inte med detta hjälpa fattiga u-länder utan helt enkelt bistå svenska företag i den internationella konkurrensen. Gunnar Myrdal talade vid det kyrkliga mötet nyligen enligt tidningsreferat om en del kapitalistiska västländers cyniska missbruk av u-hjälpen för andra syften än att bistå de fattiga länderna. Han pekade på hur de bl.a. använder u-hjälpen för att stödja den egna exporten. Tendensen i flera av de borgerliga förslag vi nu behandlar går tyvärr också i denna riktning. De borgerliga partierna vill helt enkelt anpassa den svenska biståndspolitiken till den dåliga praxis som tillämpas i åtskilliga andra privatkapitalistiska industriländer. Enigheten kring den svenska biståndspolitikens inriktning är kanske i själva verket bara skenbar. Också när det gäller det av regeringen föreslagna biståndet till Nordvietnam på sammanlagt 75 miljoner kronor driver man på den borgerliga kanten en egen linje. Man gör framför allt på moderat håll energiska försök att göra generalsjuntan i Saigon delaktig av svenskt bistånd. Men också mittenpartierna är i sin motion angelägna att markera att svenskt bistånd bör utgå till Sydvietnam. Utskottet har anslutit till sin egen skrivning från i fjol om att återuppbyggnadsbistånd bör utgå till hela Vietnam efter krigets slut. Därefter följer en formulering i utlåtandet, som enligt min mening behöver kommenteras, eftersom förmågan att missförstå avsikterna med vårt Vietnambistånd är mycket väl utvecklad på sina håll.

Kravet på realistiska förutsättningar måste rimligen betyda att generalsjuntan i Saigon ersatts med en regering som representerar Sydvietnams befolkning, dvs. en regering med deltagande av FNL. Att börja planera återuppbyggnadsbistånd i samarbete med någon annan regering vore att bortse från kravet på realistiska förutsättningar. I anknytning till Vietnambiståndet vill jag som motionär säga att det är mycket tillfredsställande att utskottet har tillstyrkt bifall till motionerna 1: 554 och II: 660. Den senaste tidens krigsutveckling i Vietnam antyder att behovet av humanitärt bistånd i ordets vidaste mening kommer att vara mycket stort i Nordvietnam under nästa budgetår. Här öppnas nu en möjlighet för regeringen 1 Hanoi att tillgodogöra sig mer än 25 miljoner kronor om den önskar det. I sitt utlåtande över biståndspropositionen i fjol erinrade utskottet om behovet av studier i syfte att fastställa vilka kriterier som framstod som särskilt väsentliga i samband med val av huvudmottagarland. Genom att årets proposition behandlar dessa kriterier i ordknappaste laget har nu utskottet självt tvingats utföra vissa studier i ämnet under några veckors tid, och det är naturligtvis alldeles utmärkt. Det mesta är redan sagt i fråga om biståndets länderfördelning. Jag kan för egen del helt ansluta mig till den analys som herr Hellström gjorde för en stund sedan. Jag skall nöja mig med några korta sidoanmärkningar. När herr Ullsten berömmer utskottets skrivning får man ett intryck av att han menar att folkpartiets åsikt har segrat i debatten om ländervalet. Formuleringarna i utskottsutlåtandet överensstämmer emellertid, som fru Le Wwén-Eliasson redan visat, ord för ord i långa stycken med vad de två senaste socialdemokratiska partikongresserna haft att säga i fråga om ländervalet. Däremot stämmer =<utskottsutlåtandet ganska dåligt med vad herr Ullsten i samarbete med två andra prominenta folkpartiriksdagsmän skrev i boken »Mer åt u-länderna» för drygt två år sedan. Där sägs det bl.a.: »Länderurvalet bör göras utan avseende på mottagarlandets politiska inriktning.» Det är, såvitt jag förstår, raka motsatsen till vad regeringen säger i propositionen, vilket utskottsmajoriteten och herr Ullsten har anslutit sig till. Etiopien har av naturliga skäl stått i förgrunden i ländervalsdebatten. Kombinationen av stort svenskt bistånd och en sällsynt reaktionär och i vissa avseenden utvecklingsfientlig regim är ju inte särskilt tilltalande. I den allmänna debatten har redan redovisats de skäl som trots allt talar för en fortsättning av det svenska biståndet i varje fall en tid framåt. Jag känner i detta sammanhang ett visst behov av att distansera mig från herr Enskogs okritiska beskrivning av situationen i Etiopien. Jag skall bara säga några ord om ett intressant samtal, som jag fick vara med om under statsutskottets första avdelnings resa till Etiopien under påskferierna. Det var ett samtal med några av ledarna för den mycket aktiva men kan ske litet svagt organiserade opposition som har sin kärna vid Haile Selassies universitet i Addis Abeba. De spekulerade om vad som kommer att hända i Etiopien, när den nuvarande härskaren inte längre kan dirigera landets politik. Flera av deras kamrater hade mördats av militären och polisen under de senaste månaderna, men de var trots detta fulla av kamplust och ganska optimistiska. De kände nämligen mycket starkt att tiden arbetar för deras sak och mot den feodala härskarklicken. Oppositionens främsta aktivister är de ungdomar som haft förmånen av högre utbildning. De agiterar nu intensivt för sin sak. Jag frågade dem flera gånger vad de ansåg om det svenska biståndet. Deras svar var att om det vore möjligt att avlägsna allt utländskt bistånd — d. v. s. främst det som kommer från USA, Israel och Västtyskland — kunde gott det svenska få följa med för en tid. En sådan situation skulle nämligen underlätta arbetet på att störta feodalregimen. Men eftersom USA, Israel och Västtyskland inte har för avsikt att lämna Etiopien, så hade dessa oppositionsledare ingenting emot att Sverige fortsätter att bygga skolor som ökar läskunnigheten på landsbygden. Läskunniga oppositionsmän är effektivare än illitterata, ansåg de. De hade heller ingenting att invända mot att försök görs att genom CADU höja levnadsstandarden bland småbrukarna i en av landets regioner. Mitt intryck är mot denna bakgrund att ledarna för den radikala oppositionen i Etiopien inte ser särskilt negativt på de svenska biståndsprojekten utan snarast uppfattar de svenska insatserna som en positiv faktor i en i övrigt mycket deprimerande politisk situation. Som en kuriositet kan nämnas att de kände till och instämde i gamle Marx” konstaterande att djup fattigdom och okunnighet är revolutionens värsta fiender. Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till statsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 84.

Herr talman! Trots att denna debatt delvis har varit ganska frän har vi dess bättre saknat de allra enklaste klyschorna om Vietnamnhjälp och framför allt om privata investeringar, d. v. s. till helt nyss då herr Sture Ericson äntrade talarstolen. Låt mig läsa upp två uttalanden som handlar om privata investeringar och som Sture Ericson kanske vill lyssna på. Det ena kommer från Tanzanias president, Julius Nyerere, Han säger: »Vi har godkänt en lag som skyddar utländska företag i detta land. Vårt mål är att få utländska investerare att inse att det är en fördel för dem att placera kapital i Tanzania, eftersom en kapitalplacering här kommer att vara säker och lönsam medan man utan svårigheter kan få föra vinsten ur landet.> Detta sade han i samband med d. v. s. den deklaration som proklamerade den s.k. afrikanska socialismen i Tanzania. Låt mig också läsa upp ett annat uttalande. Det kommer från en kenyansk, tyvärr numera avliden, politiker, Tom Mboya. Han säger: » Vi har kommit långt från den oerhörda misstänksamhet som tidigare riktades mot de privata investeringarnas roll. Fruktan för neokolonialism har avtagit. Det ömsesidiga förtroendet har vuxit.» Detta är två röster från u-länderna, från dem som herr Sture Ericson menar att vi bör skydda från privata investeringar. De talar om att fördomarna har försvunnit, och det är riktigt. Det har de gjort. Det gäller många, och Sture Ericson är endast ett av de beklagliga undantagen.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik talade om humanitärt bistånd till Sydvietnam. Jag talade om återuppbyggnadsbistånd. Det var kanske därför han missförstod mig. Beträffande svenska företags aktiviteter i u-länderna har jag självfallet ingenting emot sådana. Tvärtom, men vad jag säger är att man inte skall kalla det för u-hjälp. Vad man syftar till med de borgerliga förslagen — och det sägs också klart vid några tillfällen — är att ge svenska privata företag samma förmåner som privata företag åtnjuter i en del andra västländer. Men detta är inte en fråga om u-hjälp. Det är näringspolitik och bör bedömas i det sammanhanget. Argumentet, att u-länderna vill att privatföretag skall investera hos dem och därför ger investeringarna speciella förmåner, är ju inte något stöd för ytterligare svenska bidrag till denna privata, på vinst inriktade verksamhet. är det inte nog med att de svenska företagen är välkoma och ges skattefrihet och rätt att ta hem stora vinster? Skall de dessutom ha bidrag och förmåner av de svenska skattebetalarna? Det är här fråga om en viktig principdebatt, för den handlar om den svenska u-hjälpen som herr Ullsten tidigare i dag har sagt har rykte om sig att vara av hög kvalitet. Det är kanske just därför att den inte innehåller så mycket stöd till privata företag som den är av hög kvalitet. De borgerliga föreslår en anpassning av biståndsverksamheten till den lägre kvalitetsnivå som finns i en del andra väststater, och detta förslag bör vi tillbakavisa. Jag tycker att vi bör gå emot detta oblyga försök att också under biståndsanslagen få in statliga subventioner till svenska privatföretag.

Herr talman! Det är litet svårt att debattera med en som går upp i talarstolen och läser upp färdiga repliker. Risken är att man får svar på sådant som man aldrig har frågat om och som inte har varit aktuellt i debatten. Men vad jag lyckades förstå av Sture Ericsons senåste inlägg var att han är för investeringar i u-länderna och tycker att de är bra. Han håller med Julius Nyerere och Tom Mboya om att u-landsinvesteringar kan bidra till utvecklingen i u-länderna, men han vill inte dra några slutsatser därav. Han vill inte acceptera att vi skall ta fasta på det faktum att det privata kapital som arbetar i u-länderna på u-ländernas egna villkor — och det är detta det här är fråga om — kan vara en viktig biståndsfaktor. Det innebär kort och gott att Sture Ericson säger att bara därför att vi visar ett slags generositet mot och en viss positiv inställning till svenska företag är det omöjligt för Sveriges regering att agera. Det är onekligen en ganska märklig inställning, som inte alls tar fasta på u-ländernas behov utan uteslutande på socialdemokratins ideologiska känslighet.

Herr talman! Herr Ullsten har här två gånger citerat Julius Nyerere. Det är litet oförsiktigt, ty detta citat är avklippt, och efter det som herr Ullsten läste upp kommer en rad negativa kommentarer av Nyerere. I Algerstadgan sägs att om man inte kan få offentligt bistånd är privata företag välkomna. Det är nästan litet pinsamt att den borgerliga girighet, som tar sig så många uttryck i förslag till statsstöd i olika former till privata företag, inte ens kan låta biståndsanslagen vara i fred. Det är fråga om försök att förändra inriktningen av den svenska biståndspolitiken genom att låta biståndsanslagen gå till andra syften än u-ländernas bästa.

Herr talman! När jag hörde den senaste debatten erinrade jag mig vad president Kenneth Kaunda sade vid Världskyrkorådets möte i Uppsala år 1968. Han talade också om de privata investeringarna i sitt land — Zambia — och han sade ungefär så här: Man sätter en liten insats på metkroken och lockar till sig stora vinster i våra uländer, och sedan drar man hem dessa vinster till de rika länderna. Det blir vi som förlorar på detta. Det kanske tål att citera vad president Kaunda sade, eftersom hans land befinner sig i ungefär samma situation som Nyereres land. Det finns naturligtvis olika uppfattningar om hur fattiga länder skall komma ur sin fattigdom och den underutveckling som verkar vara deras öde. Den vanligaste uppfattningen är att vi från västerlandet — med stora bokstäver! — skall sprida tekniskt kunnande, kapital, värderingar, institutioner, yrkesskicklighet, kunskap o. s. v. Man gör då en ganska diskutabel hänvisning till att en sådan spridning av olika tillgångar skedde från England på 1800 talet, vilket sedan startade en utveckling i både Europa och USA. Men det finns de som säger att det kanske i stället var USA:s frigörelse från England, den kolonialmakt som i viss mån hade förtryckt USA, som gjorde att USA kunde utvecklas ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det finns alltså svagheter i denna utvecklingsideologi, som bygger på en historiesyn som bara tar med västerlandets utvecklingshistoria. Man förutsätter helt frankt att u-länderna inte har någon historia som är värd att räkna med — de har stått stilla på samma fläck genom århundraden eftersom de har saknat västerländskt inflytande. Med denna doktrin döljer man betydelsen av de oreparabla skador som kolonialmakterna har tillfogat de fattiga länderna ända från 1500-talet. Genom att man bara analyserar i kvantitativa termer bortser man från att u-länderna inte alls har samma kvalitativa förutsättningar för en utveckling som västerlandet hade när det en gång började ut vecklas.

U-ländernas ekonomi påverkas starkt av vissa råvarors prisfluktuationer på världsmarknaden, medan i-länderna en gång hade en mycket mera mångskiftande handel som minskade verkningarna av prisfluktuationerna på enskilda och enstaka varor. Vidare är u-länderna sedan kolonialtiden starkt beroende av det utländska kapital som vi här har talat om och har, som vi vet, tunga finansiella förpliktelser i form av räntor, amorteringar och utdelningar mot utländska intressenter. I-länderna som behövde utländskt kapital för sina investeringar hade på sin tid större förutsättningar att själva kontrollera användningen av detta kapital och dessa investeringar. U-ländernas unga industrier måste nu konkurrera med de rika ländernas teknologiskt och ekonomiskt överlägsna industrier, medan i-länderna bara hade att göra med sin inhemska marknad och inte hade utländsk överlägsen konkurrens att kämpa emot. Jag tror att man bör komma ihåg dessa skillnader, när man vill göra gällande att det bara gäller att flytta över västerlandet till u-länderna för att lösa hela problemet. Herr talman! Jag vill naturligtivis säga någonting om Nordvietnam och den speciella fråga som har varit uppe i anledning av den motion som väckts från socialdemokratiskt håll. Alldeles självklart är vi ganska belåtna över den skrivning som statsutskottet i det avseendet har fäst på papperet. cerat, eftersom återuppbyggnaden, vartill huvudparten av pengarna skulle gå, naturligtvis inte kan börja förrän kriget är slut; och när tar detta eländiga krig slut? Någon krigsförklaring har inte utfärdats. Därför kan man säga att kriget kanske aldrig kommer att ta slut. Vem skall fastställa när det tar slut? De senaste dagarnas händelser har medfört att vi vaknat upp igen ur en förhoppning på att utvecklingen skulle gå i rätt riktning och att kriget skulle trappas ned. Men helt plötsligt så trappas det upp igen. Vi måste alltså — och det framstår tydligare nu än när vi skrev motionen — försöka finna andra vägar att överlämna det bistånd som Sverige har utlovat. Jag kan inte tänka mig någon annan väg än att man får försöka vidga begreppet humanitär hjälp. Då uppstår ett nytt problem, eftersom utrikesministern och regeringen har tänkt sig att biståndet skall administreras av Röda korset. Problemet är vilken definition som Röda korset ger hjälpen i detta avseende. Vi vet att Röda korsets insatser är begränsade till sitt innehåll. Rent allmänt brukar det ju vara fråga om sjukvårdsartiklar, sjukhusutrustning och liknande. Utrikesministern talade i dag om textilier. Det har tidigare talats om konstgödsel. Är det möjligt — det är den fråga man ställer sig — att fasthålla vid att Röda korset skall ha hand om denna administration? Får man inte och måste man inte tänka sig att regeringen träder in på annat sätt? Svaret på den frågan är helt beroende på hur långt Röda korset kan tänka sig att gå i det avseendet. Jag hoppas att man skall kunna ta med sådana saker som livsmedelsproduktionen. Jag har vid något tidigare tillfälle sagt att man borde kunna tänka sig att bygga ett pappersbruk där det kunde framställas papper för skolböcker. Vi vet av erfarenheterna från de Nordvietnamesiska universiteten, att det kan vara ganska besvärligt att få fram undervisningsmateriel. är detta möjligt? Är det över huvud taget möjligt att inom ramen för de definitioner och de internationella konventioner som Röda korset följer gå så långt? Är detta möjligt, ja, då är saken klar: då kan man använda denna kanal. Ingen har ju egentligen någonting emot att Röda korset ombesörjer detta. Frågan är bara om Röda korset klarar det. Det har i något sammanhang i dag, framför allt av herr Holmberg, sagts att man borde vidga kretsen och ta med Kambodja i hjälpen, och även Sydvietnam har nämnts. Jag tycker nog att de som är angripare i Sydostasien borde vara de som först lämnar humanitärt bistånd där. Nog är hjälpen till Nordvietnam det som Sverige först bör tänka sig i detta avseende. Jag hoppas, herr talman, att det från dagens utgångspunkter skall finnas möjligheter att lämna betydligt mer än diskussionen i dag ger anledning att tro. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande nr 84.
Herr talman! Det är väl ingen tvekan om att behovet av hjälp är stort i olika delar av vår värld. Vårt lilla land bör givetvis dra sitt strå till stacken när det gäller att försöka hjälpa på olika sätt. Men vi har begränsade resurser, och det finns också inom vårt eget land många angelägna krav som pockar på att bli tillgodosedda. Men alla pengar måste tas någonstans, och ju större kraven blir, desto högre blir skatterna i vårt land. Därför är det enligt min mening så viktigt att varje krona som satsas på u-hjälp kommer till bästa möjliga användning. Jag anser att det inte skall ges något bistånd på politiska grunder, till s.k. befrielserörelser eller, som utrikesmi nistern uttryckte det tidigare i debatten, till dem som leder kampen för nationell frigörelse. Man kan ju ha olika åsikter om vad dessa befrielserörelser kan leda till, och det är mycket vanskligt att säga var vi hamnar i Sverige om svenska löntagares skattepengar skall skall användas för att på detta sätt försöka påverka andra länders politik. Det framgick ju också med all önskvärd tydlighet av det anförande som herr Ericson i Örebro höll, att man från socialdemokratiskt håll inte främst är intresserad av att hjälpa behövande människor utan att man vill hjälpa behövande människor i andra länder endast om de styrs av en från socialistisk synpunkt lämplig regim. Det är verkligen att politisera u-hjälpen. I motion II: 372 har jag yrkat avslag på den hjälp till Nordvietnam på 75 miljoner per år som föreslagits och som med olika krumbukter har tillstyrkts av statsutskottets majoritet. Jag anser att det föreslagna stödet till Nordvietnam är politiskt betingat. Det tycks vara en eftergift åt de människor som inte tycks ha så mycket annat att göra än att springa omkring och kräva stöd åt Nordvietnam och FNL. Men det är inte i första hand de som demonstrerar som får betala. Nej, det får alla de som av en del s.k. samhällstillvända personer föraktfullt kallas knegare. Det är de som får betala — alla dessa som står och sliter ut sig i sina jobb från morgon till kväll, dag efter dag, dag ut och dag in. Det är de som blir pressade på högre skatter. Därför bör vi förvalta deras surt förvärvade skattepengar så att pengarna kommer till bästa möjliga nytta. Med det läge som nu råder i Vietnam behövs pengarna säkert bättre i Sydvietnam och Cambodja än i Nordvietnam. Om man dessutom beaktar att nordvietnameserna bedriver angreppskrig i andra länder, är stöd dit ännu mera obegripligt. Stödet till Vietnam drar bort pengar från annan biståndsverksamhet i världen, som kan vara nog så nödvändig. Om t.ex. missionen i olika länder fick använda dessa pengar i sin verksamhet, skulle mycket kunna uträttas. Herr talman, jag vill med denna korta motivering yrka bifall till motionen II: 372. Jag avser att i andra hand stödja reservationen 9 av herr Bohman m.fl., eftersom föslaget i den reservationen innebär en betydligt bättre lösning än vad utskottsmajoriteten förordar.
Herr talman! Jag tror att detta var det mest cyniska resonemang som kammaren har hört när det gäller människor ute i världen som kanske nu lever i den svåraste misär som man kan tänka sig och är utsatta för ett krig som är något av det mest fruktansvärda vi varit med om. Jag tror att herr Åkerlind inte riktigt förstår vad saken gäller. De som talar i denna fråga är inte folk som springer omkring för att de inte har något annat att göra.

Herr talman! Det var ingen cynism från min sida, utan det var ett försök att tala för att vi skall använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. I nuvarande läge anser jag att de pengarna säkert kan användas på ett bättre sätt på många andra ställen, t.ex. i missionens verksamhet. Detta är ingen cynism gentemot dem som lider. Jag är helt klar över vilka svårigheter och vilka lidanden som finns, för närvarande framför allt i Sydvietnam och i Cambodja på grund av kriget. Men här gäller det ju, herr Svensson, stöd till Nordvietnam — och det är något annat, eftersom där inte förekommer strider i någon nämnvärd omfattning. Sedan kan man också använda herr Svenssons eget argument. De angripande bör väl själva se till att de något så när står för den humanitära hjälpen till de länder som de har skövlat. De angripande vill jag i detta fall kalla USA och Nordvietnam.

Herr talman! Det förefaller mig som om den här långa debatten har varit litet snedbelastad på så sätt att den till övervägande del har varit teoretisk. Det är kanske en brist att de erfarenheter som vi i det här landet har av praktisk u-hjälp inte har kommit bättre fram i diskussionen. Utrikesministern har tidigare i dag talat om hur den gröna revolutionen dessvärre inte alltid har verkat inkomstutjämnande. Herr Hellström var inne på samma tema när han talade om skiktningsmekanismen i skilda samhällstyper. Han åberopade som exempel bl.a. kreditmarknaden i u-länderna, som ofta inte är organiserad på sådant sätt att de fattiga bönder som bäst behöver kredit får hjälp. Även om den allmänna miljön i mottagarländerna har sin betydelse för hjälpens effektivitet, spelar även stödets form och karaktär en avgörande roll. Kooperationen har kunnat anvisa framkomliga vägar till en lösning av problemet hur man skall nå fattiga folkgrupper. De kooperativa organisationsmönstren har visat sig värdefulla och funktionsdugliga i praktiken, inte minst när det gäller att skapa från denna synpunkt funktionsdugliga kreditsystem. Detta har avspeglat sig också i u-ländernas dokumenterade intresse för skil da delar av svenskt samhällsliv. I det sammanhanget har kooperationen intagit en särställning. Undervisning om kooperation, rådgivning och direkt bistånd till kooperativa projekt står högt på listan över angelägna och önskade åtgärder i de flesta u-länderna. I mycket stor utsträckning har lantbrukskooperationen i vårt land varit föremål för ett påtagligt intresse inom uländerna, och då i synnerhet inom uländer som har ambitionen att på bred bas och snabbt skapa en fast grund för livsmedelsproduktion och en bas för ordnad «distribution och förädling av livsmedel och basråvaror. När utskottet på ett ställe i sitt yttrande säger att det saknar möjlighet att ange den institutionella form en samverkan mellan skilda intressenter i u-hjälpen lämpligen bör ha, skulle man kanske vilja rekommendera ett närmare studium av hur den kooperativa rörelsen har löst sina samarbetsfrågor. Kooperativa förbundet kom på ett tidigt stadium i kontakt med u-ländernas starka efterfrågan på kooperativ erfarenhet och kooperativt kunnande. Parallellt därmed gjorde lantbrukskooperationens topporganisation, Sveriges lantbruksförbund, motsvarande erfarenhet. År 1960 bildades Swedish Cooperative Centre, som sedan dess utvecklats till den samlade svenska kooperationens speciella organ för u-hjälp. Förutom KF och Lantbruksförbundet ingår nu även andra kooperativa organisationer i detta samarbete, t.ex. Oljekonsumenterna och Gillesförbundet. Finansieringen av verksamheten sker genom frivilliga bidrag från medlemmar och organisationer men också genom ett verksamt och värdefullt stöd från SIDA. Swedish Cooperative Centre bedriver kursverksamhet enligt ett integrerat system med lokala kurser i respektive hemland. En del elever går sedan vidare till utbildning i Sverige. Genom spe ciell stipendiatverksamhet ordnas specialutbildning av ledande kooperativa funktionärer. En inte oväsentlig uppgift är rekrytering av svenska kooperativa experter till biståndsprojekt. Stöd lämnas dessutom till utbildningsprogram inom kooperationen i Afrika och Asien, bl.a. genom ett särskilt utbildningscentrum i New Delhi. Den inte minst betydelsefulla uppgiften är till sist att informera svensk allmänhet om det kooperativa biståndet. I den fortsatta utvecklingen av biståndsverksamheten är det säkerligen nödvändigt att knyta an till de erfarenheter som samlats inom svenskt näringsliv i övrigt och inom organisationsväsendet. Det torde vara nödvändigt för att åstadkomma den effektivitet och få den erfarenhet som är nödvändig för att u-hjälpen skall bli verkningsfull. I den vidare utvecklingen av u-hjälpen torde finnas ett stort intresse från svensk kooperation att utveckla det samarbete som har inletts till nya områden av teknisk och kommersiell natur. Maj:t hemställde att regeringen måtte tillsätta en särskild beredning, med representation från de demokratiska poktiska partierna, med uppgift att bereda och fatta beslut om stöd till motståndsrörelser. b) att i avvaktan på resultatet av här föreslagna förhandlingar eventuella utbetalningar av det till Nordvietnam utlovade kreditbiståndet finge ske över tilläggsstat samt

Herr talman! Det finns en gammal sanning inom det ekonomiska livet som ännu inte blivit omvärderad utan snarare skulle kunna upphöjas till ekonomisk lag. Den lyder: Nyföretagandet är utvecklingens hävstång. Motionen II: 432, som behandlas i bankoutskottets föreliggande utlåtande, har sin tyngdpunkt lagd till problematiken omkring nyföretagandet eller snarare det otillräckliga nyföretagandet i vårt land. Som framhålles i motionen är denna problematik värd ett mycket seriöst beaktande, eftersom ett minskande nyföretagande på sikt leder till allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser. Här kan nämnas fördröjning av näringslivets anpassning till nya förhållanden, uteblivet tillvaratagande av nya idéer m.m. Utskottet har inte ägnat den principiella problematiken om nyföretagandets utveckling någon egentlig uppmärksamhet, vilket skulle ha varit av värde. I stället har utskottet behandlat mer näraliggande ting av konkret art, nämligen motionens förslag om utredning i syfte att säkerställa nyetablerade företags behov av långfristiga lån. Resultatet av utskottets bedömning har blivit att majoriteten har avstyrkt förslaget med en rutinmässig hänvisning till en tillsatt utredning — eller rättare sagt till ett mer permanent organ benämnt delegation. Jag skall, herr talman, med några ord kommentera utskottsmajoritetens ställningstagande. Innan jag gör det vill jag dock något uppehålla mig vid den principiella frågan om nyföretagande såsom en väsentlig förutsättning för ekonomisk tillväxt. Det måste vara uppenbart att ett samhälle som vill garantera sina medborgare en kontinuerligt ökad standard måste se till att näringslivet bibehålles blomstrande och dynamiskt. För att detta mål skall kunna uppnås måste förutsättningar skapas för att näringslivet inte åldras utan undergår en fortlöpande förnyelse. Ett näringsliv där nyföretagsamhetens sjudande idérikedom, kamplust och nyskapande initiativ lyser med sin från varo stagnerar snabbt. Och stillastående är som bekant detsamma som tillbakagång och drabbar inte bara näringslivet utan också, vilket blir en direkt konsekvens, hela samhället. Det är nu en gång så, vare sig näringslivet fungerar efter den fria marknadsmekanismens princip eller styrs av statssocialistiska regleringar, att dess funktionsnivå blir av avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Vi kan utan att förhäva oss konstatera, att vårt land har en arbetsmarknadspolitisk arsenal av högsta kvalitet och av betydande effektivitet. I den arsenalen ingår en rad var för sig betydelsefulla instrument: allmänna beredskapsarbeten, statliga stödbeställningar, lokaliseringsbidrag, investeringsfondsinstitutet m.m. Den i särklass viktigaste åtgärden för att skapa meningsfylld sysselsättning och för att garantera dynamiken i näringslivet måste emellertid vara att skapa förutsättningar för ett så starkt och differentierat näringsliv som möjligt. Det är dock möjligt att vår tid reser praktiska och framför allt psykologiska hinder för ett förverkligande av denna målsättning. Dagens heliga ko på det ekonomiska området heter nämligen strukturrationalisering, och många mer eller mindre framstående experter drar enligt min mening felaktiga slutsatser av strukturrationaliseringens innebörd och riktiga tillämpning. Det sägs alltför ofta, alltför ivrigt och alltför okunnigt, att bara vi får bort tillräckligt många små och olönsamma enheter och i deras ställe får några stora, helst i amerikansk multiklass, är grunden lagd och garanti skapad för en ytterligare snabbt förhöjd levnadsstandard. Detta, herr talman, är enligt min uppfattning ett primitivt, ja, felaktigt sett att betrakta strukturrationaliseringen. Ett realiserande av detta synsätt leder till en bortrationalisering av mycket dyrbara tillgångar, nämligen människans lust till företagandets äventyr. Det sägs ibland av dem, som enligt min mening felaktigt tolkar strukturrationaliseringens idé, att den konsekvens av denna, som medför att småföretagarna sopas bort, är betingad av stormarknadernas gradvisa framväxt. Mot bakgrunden härav finns det anledning att närmare granska en etablerad stormarknad, och därtill den största, nämligen USA. Den första frågan man kan ställa beträffande USA är huruvida i detta land, som betraktas som storföretagens eget hemland, endast finns någon eller några få företagsjättar i varje bransch, vilka till följd av strukturrationaliseringsprocessen utraderat alla mindre enheter. Svaret på denna frågeställning är nej. Herr talman! Jag har tillåtit mig denna utvidgning av mitt anförande för att jag anser att en belysning av den principiella bakgrunden till min motion och till reservanternas ställningstagande varit nödvändig. Utskottet har, vilket är av värde, redovisat olika kreditkällor som i dag kan utnyttjas av de mindre och medelstora företagen. Ren parentetiskt måste dock tillfogas att ordet »i dag» under rådande kreditstopp får en något ironisk klang och givetvis syftar till ett något så när normalt kreditläge, om när och hur ett sådant kan uppstå. Dessa av utskottet angivna kreditkällor kan emellertid icke utnyttjas av den kategori personer som mot bakgrunden av vad jag tidigare anfört borde få ett tveklöst stöd redan i starten. Jag syftar givetvis på dem som startar ett nytt företag. Förr — ända till för något decennium sedan — kunde man starta t.ex. en liten industri med en mycket enkel maskinpark, oftast några få maskiner, inköpta relativt billigt i begagnat skick. Lokaliteterna var också enkla — en källarlokal eller ett uthus, hörande till ett egnahem. I dag krävs vid starten av en industri större och mycket komplicerade maskiner vilkas priser oftast får skrivas i sexsiffriga tal. Även företagets lokaler drar helt andra kostnader nu än förr, antingen den blivande industriidkaren förhyr dessa eller söker uppföra en egen industrifastighet. Det senare alternativet brukar emellertid realiseras först i ett senare stadium av företagets utveckling, om denna varit gynnsam. De mycket betydande kostnader som i dag är förenade med start av företag, i varje fall industriföretag, kan bara till en liten del finansieras med privata medel. Huvuddelen av erforderligt kapital måste upplånas, och av nödvändiga krediter måste grunden utgöras av långfristigt kapital. För den som startar ett företag och icke kan erbjuda botteninteckningar som säkerhet finns i dag inga möjligheter att driva upp långfristiga krediter. Detta hämmar eller omöjliggör många nyetableringar med de negativa följder som jag nyss belyst. Behovet av att kraftigt stimulera nyetableringar, inte minst inom industrin, växer snabbt. Dagens bakgrund och växande importöverskott samt sviktande valutareserv accentuerar detta behov. Förslaget om långfristiga krediter till stöd åt nyetableringar har framförts flera gånger och bör kunna realiseras relativt skyndsamt. Vi behöver i dagens läge och i framtiden en starkt stegrad och differentierad varuproduktion inom landet för att nå balans i vår utrikeshandel och kunna bygga upp en hygglig valutareserv.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

Herr talman! Som jag sade i mitt förra anförande hänvisar utskottsmajoriteten till att industriminister Krister Wickman tillsatt en delegation som skall utreda vissa frågor rörande de mindre och medelstora företagen. Detta skulle ha varit gott och väl om den delegationen som en av sina huvuduppgifter haft att utreda just frågan om de långsiktiga krediterna till nyetablerade företag. Men att döma av vad statsrådet Wickman yttrade till statsrådsprotokollet när han tillsatte denna delegation är det inte alls säkert att delegationen kommer att ta upp frågan om långsiktiga krediter. Det förefaller som om tyngdpunkten i delegationens arbete skulle komma att ligga på en annan nivå, och man kommer alltså att syssla med andra frågor. Statsrådet Wickman sade nämligen: »Som anförts pågår på olika håll visst utredningsarbete rörande den mindre och medelstora företagsamheten. Detta är dock relativt splittrat och föga samordnat. Vissa frågor torde vidare vara relativt lite beaktade i det pågående utredningsarbetet. även kontinuiteten i verksamheten är otillräcklig. I första hand är det angeläget att erhålla en kartläggning, samordning och komplettering av befintlig utredningsverksamhet inom detta område. För detta synes emellertid inte en engångsutredning vara det lämpligaste instrumentet, utan en mer kontinuerlig form av uppföljning bör väljas. Därför bör en särskild delegation för den mindre och medelstora företagsamheten tillsättas. Delegationens uppgift bör vara att verka för en samordning av de utredningar som huvudsakligen berör den mindre och medelstora företagsamheten och bedöma behovet av och föreslå kompletterande utredningar. Delegationen bör vidare lämna synpunkter och avge förslag i frågor rörande de mindre och medelstora företagen.» Det är alltså, herr talman, inte givet att man av denna mer preciserade text kan dra slutsatsen att utredningen kommer att syssla med frågor som rör långfristig kapitalbildning och långfristiga krediter till företagen. Om man vore helt säker på den punkten skulle man kanske kunna nöja sig med vad utskottsmajoriteten har föreslagit. Men den omständigheten tillkommer, som jag sade i mitt förra anförande, att denna utredning tydligen blir av permanent slag och kanske pågår långt in i framtiden. Det är ett perspektiv som gör att man inte kan vara nöjd, ty här rör det sig om frågor som måste avgöras mycket snabbt. Vi kan inte vänta hur länge som helst på en utredning av dem.